Herr talman! Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att säkerställa att de boende i Upplands Väsby hålls skadeslösa om Arlanda får klartecken till rak inflygning tidiga morgnar och kvällar. Bodil Ceballos har vidare frågat mig om jag avser att ta initiativ till att prioritera underhåll och ökad spårkapacitet för den spårbundna trafiken i syfte att skapa alternativ till kortdistansflygen. När det gäller den första frågan lämnade Swedavia AB i maj 2011 in en ansökan till mark och miljödomstolen om ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten på Arlanda flygplats. Mark och miljödomstolen prövar för närvarande Swedavia AB:s ansökan. Jag avser inte att föregripa domstolens prövning. När det gäller den andra frågan har regeringen som bekant presenterat en infrastrukturproposition där vi satsar 522 miljarder kronor på transportinfrastrukturen under nästa planperiod 2014-2025. Det motsvarar en ambitionsökning med närmare 20 procent jämfört med den förra nationella planen för Sveriges transportsystem. Riksdagen har också beslutat i enlighet med regeringens inriktning. Av den totala ramen till transportinfrastrukturen avsätts 241 miljarder kronor för drift och underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar och vägar. Resterande delar av ramen, 281 miljarder kronor, ska användas för att utveckla transportsystemet så att det klarar nuvarande och framtida krav på hållbarhet och för att göra det varaktigt robust. Den 20 december 2012 gav regeringen Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att ta fram förslag till ny nationell plan för utveckling av transportsystemet och länsplaner för perioden 2014-2025. I detta arbete kommer nya projekt att utredas, analyseras och förankras, däribland Ostlänken, Göteborg-Borås och åtgärder på Mälarbanan. Trafikverket ska i egenskap av ansvarig myndighet presentera ett förslag till ny nationell plan för perioden 2014-2025 till regeringen senast den 13 juni 2013. Detta för att skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, robust, säkert, tillgängligt och i alla avseenden hållbart transportsystem.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret, men jag vill också ge en bakgrund till att jag skrev den här interpellationen. För inte så länge sedan läste jag en debattartikel i DN av ett antal moderata kommunpolitiker som menade att kapaciteten på Arlanda skulle komma att halveras om inte miljödomstolen gav tillstånd till fortsatt flygning enligt den gamla teknik som nu används. Det kom sedan ett svar från ordföranden i Föreningen Väsbybor mot flygbuller. Först och främst har jag under hösten talat med en boende i Upplands Väsby, som berättade för mig hur illa det stod till med hela miljöprövningen och hur hela ärendet har varit. Precis som ministern säger vet jag att det just nu pågår en miljöprövning, och jag tycker inte att det är vår uppgift att tala om för domstolen vad som ska göras. Jag visste inte då att också frågan om ersättning är med i den prövningen. Jag menar att miljöprövningen ska utgå från gällande lagstiftning. Det ska inte vara möjligt för politiker att påverka den. Som läget är nu fick Arlanda redan 1993 avslag av miljödomstol för att bygga den nya banan eftersom så många boende skulle drabbas. År 1998 fick man ett tillfälligt tillstånd med hänvisning till att man skulle hitta ny teknik som skulle göra det möjligt utan att boende drabbas. Sedan fick man tillstånd att provflyga med gammal teknik trots att länsstyrelsen protesterade. Därpå fick man tillstånd att tillfälligt flyga i väntan på ny teknik fram till 2018. Den nya prövningen handlar om att flyga permanent med den gamla tekniken, som man i det tillstånd man fick från början hade lovat att man inte skulle använda efter ett visst årtal. Man har också begärt att få flyga utan de restriktioner som finns i nuvarande tillstånd. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi som politiker ser till domstolarnas oberoende och inte försöker påverka dem i den riktning som artikeln gör. I artikeln tar man inte ett dugg hänsyn till dem som bor i Upplands Väsby. De boende i Upplands Väsby fanns faktiskt före Arlanda! Man talar inte om människorna, bullret, hälsoproblemen eller miljöpåverkan. Man talar inte om de säkerhetsrisker som faktiskt finns i att befinna sig under inflygningsbanan till en stor flygplats. Om domstolen skulle komma fram till att man ska få lov att flyga på det sätt man gör i dag menar jag att det inte går att gottgöra människor i Upplands Väsby. Det tycker jag är en fråga för regeringen att fundera över. Hur ska man säkerställa att människor som bor så nära denna stora riksflygplats inte påverkas alltför mycket? Jag har också erfarenhet av att sitta i bygg och miljönämnd i Gävle. Där pågår också ett antal större infrastrukturprojekt. Där ser jag att man ofta tricksar sig runt och får ett tillstånd i efterhand. Det är lätt att tänka i de banorna när man ser hur hela ärendehanteringen gällande Arlandabanan har varit. Nu har jag inte mer talartid, så jag får återkomma i nästa inlägg.
Herr talman! Låt mig börja med att tacka ministern för svaret på Bodil Ceballos interpellation, som fick mig i egenskap av ordförande för Miljöpartiet i Stockholmsregionen att anmäla mig till denna debatt. Bodil Ceballos tar upp frågan om de boende i Upplands Väsby, liksom för den delen i Sollentuna och Sigtuna, och deras problem med bullret. Att det kan gå till på det här sättet leder till frågan hur man ska säkerställa att de boende behåller förtroendet för samhällsapparaten och för gällande lagar och regler. Jag vet inte om ministern någon gång har bott under en inflygningslinje. Jag växte upp under en. Jag växte upp i Frankfurt am Main under en inflygningslinje. Jag kan säga att jag inte råder någon att försöka hålla samtal utomhus under sådana förhållanden. Det gäller i så fall att ha en paus på cirka fem minuter i meningen. Det är den verklighet som de boende i Upplands Väsby nu står i. De fick ett löfte, i samband med att man fick tillstånd för bana 3, om att det inte skulle ske inflygningar över centrala Upplands Väsby. De fick ett löfte av Swedavia och av Arlanda, när det gällde tillståndet, om att man inte skulle flyga över Upplands Väsby. Men sedan kom det undantag. Man sade ja till det här löftet. Det var möten. Det var en fin demokratisk process där det sades: Ja, vi kommer att respektera det här. Ni ska inte lida. Vi ska göra vårt bästa. Invånarna insåg att det här var för nationens bästa - Arlanda är ett riksintresse - och att man från samhällets sida skulle göra sitt bästa för att det här skulle bli bra. Men sedan kommer det undantag som gör att man river upp det hela. Den nya tekniken förs inte in. Och nu ska undantagen gälla till 2018. Jag kan väldigt väl föreställa mig hur svårt det här är. För mig är det här en fråga om rättsstaten. Kan man lita på samhället? Kan man lita på staten? Detta handlar inte om den domstolsprocess som pågår nu. Men jag undrar vad ministern avser att göra för att invånarna i Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna ska kunna behålla sin tilltro och inte vara misstänksamma inför nästa uppgörelse och säga: Ni kommer inte att hålla era löften ändå. Vad har det för mening egentligen? Så får en rättsstat inte agera. Och Sverige är ändå en rättsstat. Jag vet att det är någonting som vi alla i det här huset utgår från. Min fråga till ministern är: Vad kommer man nu att göra för att se till att de boende kan behålla förtröstan? Det handlar om att de ska kunna bo kvar och att man kommer att genomföra ändringar så att människorna fortfarande kan bo, verka och leva i centrala Upplands Väsby utan att bli avbrutna av flygbuller varje gång någon flyger in.

Herr talman! Buller är ett problem när man ska starta och landa - överallt. Ibland är det också bra att veta om den högra handen vet vad den vänstra gör. Jag har nyligen läst i några tidningar att Miljöpartiet i Stockholm vill lägga ned Bromma flygplats och bygga bostäder där. Redan från 2016 planerar man att göra det. Herr talman! Vad skulle detta få för följd? Antalet flygningar på Arlanda skulle öka väldigt mycket. Det skulle bli oerhört mycket mer buller för dem som bor i närheten av Arlanda. Det skulle vara bra för dem i Kälvesta och så vidare - det är jag medveten om. Men när man ställer en interpellation måste man se konsekvenserna. Vi har två flygplatser i Stockholm. I Bromma är det inflygningar som massor med människor är bekymrade över. Jag skulle ha förstått Miljöpartiet om det handlade om bullerskäl. Men man vill ha pengarna för att bygga bostäder. Bullret är ett stort besvär för de människor som bor intill Bromma flygplats. När den här ansökan kom från Swedavia åkte den lilla partigrupp som jag tillhör - Nina Lundström, Folkpartiet, Anna Steele, Folkpartiet, och jag själv - naturligtvis ut till Arlanda för att höra efter med Swedavia vad man vidtar för åtgärder för att minska de olägenheter som finns i samband med inflygningarna till den nya banan och de tillstånd som finns. Då tog vi inte bara hänsyn till Upplands Väsby, utan vi tog med oss företrädare för Sveriges i särklass största flygkommun, nämligen Sigtuna, med Märstaborna och så vidare. Vi hade också med oss dem som bor i Knivsta, för Knivsta är i högsta grad påverkad av detta. Det bullrar inte bara i Upplands Väsby. Det är besvärande - det ska jag gärna medge - för inflygningen sker väldigt nära där. Om man ska vidta radikala åtgärder är det klart att man får se till att inflygningsvägarna till Arlanda blir sådana att de inte går över bebyggda trakter. Jag tror att vi måste inse att flygningarna i Sverige kommer att öka i antal. För närvarande är det 19 miljoner människor som åker till och från Arlanda varje år. Det kan man inte tänka bort. Detta kommer att öka. Den andra viktiga komponenten är att vi måste se till att utveckla flygmotorerna så att de bullrar mindre. Det är alldeles uppenbart att det finns modern teknik att ta hänsyn till och utnyttja. Det kan man också göra på Arlanda genom att använda landningsavgifter som är beroende av hur mycket det bullrar. Det är en viktig komponent. Och jag vet att Miljöpartiet är mycket för att man ska använda just miljöstyrande avgifter för att få fram goda resultat. Detta tror jag skulle vara en bra sak. Man skulle kunna lägga avgifter på väldigt bullerstörande verksamhet, till exempel nattetid. Då skulle mycket av den flygtrafik som nu är besvärande åtminstone kunna förflyttas till andra tidpunkter. Däremot tror jag tyvärr inte att antalet resenärer på Arlanda kommer att minska. Och det skulle öka radikalt om Miljöpartiet fick styra som de ville i Stockholms stad när det gäller Bromma.
Herr talman! När vi alla här i Sverige funderade på vad som skulle hända med SAS fanns det många representanter inte minst från norra delarna av Sverige, och särskilt från Kiruna, som var väldigt oroliga för att bolaget SAS inte längre skulle få finnas till. Det skulle i hög grad påverka människors möjligheter att inom rimlig tid ta sig fram inom landet och inte minst påverka den växande näring och basnäring som vi har. I ett perspektiv där vi tittar på människors möjligheter att resa men också företags möjligheter att verka och växa behöver nog alla våra transportslag fungera så bra som möjligt. Vi ser också trenden att transporterna och resandet kommer att öka över tid. Men detta ställer också krav när det gäller de utmaningar och problem som det kan medföra. Det ska vi också vara öppna med. När det gäller inte minst flyget och vad som händer framöver skulle jag först vilja vända mig mot den beskrivning som Bodil Ceballos och till viss del Mats Pertoft gör, att det har pågått någon form av tricksande. Det får jag i sådana fall lämna till dessa två att avgöra, för det har också varit prövningar tidigare. När det nu gäller tillståndet för hela Arlandas verksamhet ska det prövas av domstol. Jag tycker att det var ett mycket klokt beslut, om man nu ska prata om förtroende, att det inte var regeringen som gjorde tillåtlighetsprövningen utan att vi faktiskt låter det prövas enligt gängse lagar, i det här fallet miljöbalken. Men man ska också vara medveten om att det redan i dag finns ett stort engagemang och intresse, framför allt utifrån det som Mats Pertoft tar upp. Det handlar om förtroendet, inte minst ur Upplands Väsby-bornas perspektiv. Det handlar om dialogmöten, om att få komma dit och se. Jag har också själv varit uppe i det stora flygledartornet där man ser överflygningar men också inkommande flygplan. Där ser Upplands Väsby ut som en grå fläck på kartan, för där ska inga flyg över huvud taget passera. Man är medveten om vilka villkor som man har. Utöver detta, vilket jag tror kan vara bra om vi pratar flyg, har vi nu, utifrån miljösituationen, flyget med i handeln med utsläppsrätter. Det tror jag är ett bra steg, eftersom flyget också är internationellt. Vi vet, som Gunnar Andrén var inne på, att Swedavia redan i dag arbetar med miljödifferentierade start och landningsavgifter, i synnerhet när det gäller utsläpp och buller. De har också i dag villkor för när man får flyga och hur man får flyga. Det är oerhört viktigt att man följer de restriktioner som finns med dagens tillstånd. Det handlar också om förtroende. Andra utmaningar där Sverige ligger långt framme är det arbete som Luftfartsverket gör tillsammans med Transportstyrelsen. Man tittar på hur vi använder luftrummet för att optimera flygandet när det gäller genomfarten så att man har så korta vägar som möjligt med utsläpp och hur man landar med gröna inflygningar. Det har också stor betydelse för de boende. Jag skulle inte vilja ställa flyget mot järnväg som Bodil Ceballos gör i sin interpellation. Jag tycker att vi behöver ha både-och. Ett sätt att jobba med buller och miljöutsläpp nära flygplatserna är att se till att de som reser till flygplatserna kan göra det på ett så bra sätt som möjligt. Till Arlanda och till Höga Kusten Airport har vi spårförbindelser. Det behöver vi ha både till Skavsta och till Landvetter. Vi behöver jobba på många olika sätt för att ge bättre förutsättningar i närområdet också på marksidan.
Herr talman! Jag vill först säga till Gunnar Andrén att det självklart inte är bra med Bromma flygplats där den ligger i dag för de människor som bor där och störs. Vilken trafik är det som försvinner från Arlanda om den ska halveras? Den information jag har fått säger att det i huvudsak handlar om kortdistansflygen. Det innebär knappast en halvering av hela kapaciteten på Arlanda. Kortdistansflygen kan vi ersätta med alternativ. Man kan, som har sagts tidigare, göra kurvade inflygningar. Nu säger man att det inte fungerar utan att man måste flyga in rakt. Det är delade meningar om det. Vad är det som gör att ett flygplan inte kan svänga, undrar jag. Gatwick har en bana med fler flygningar, och det klarar man. Då borde väl Arlanda klara samma flygkapacitet. Man kan inte gottgöra människor för det buller och de hälsoproblem som de orsakas av flyget - man kanske till och med kommer att utöka kapaciteten. Man kan inte gottgöra människor för att de störs av flyg var 60:e sekund då de dricker kaffe på balkongen eller i trädgården på morgonen. Det går inte att gottgöra de människorna för det intrång i deras livskvalitet som det handlar om. Det är oberoende av om de andra kommunerna har kommit överens. Upplands Väsby är den kommun är värst drabbad om jag har förstått rätt. De andra kommunerna vill naturligtvis inte heller ha Upplands Väsby-trafiken över sina kommuner. Vi måste se till att få till ett aktivt arbete för att minska behovet av de korta flygningarna inom landet till att börja med. Det kan vi genom att satsa mycket mer på höghastighetståg till exempel. Vi behöver korta ned restiderna mellan Stockholm och Malmö och mellan Stockholm och Göteborg. Vi behöver korta ned restiderna här i landet. Då måste vi satsa ordentligt. Vi ligger i bakvattnet jämfört med andra länder i Europa. Det är ett av de budskap som jag har till ministern. Det är bra att vi ska få en plan framöver. Men det tar lång tid innan något sätts i verket. Vi måste se till att flygplan kan svänga så att de inte stör i onödan om tekniken finns. Man fick tillstånd att bygga banan för att det fanns ny teknik, och man gav löften till befolkningen. Man måste då hålla sig till det som man en gång har utlovat och inte i efterhand säga att det inte fungerade, att man vill göra på annat sätt, att man helst vill utöka kapaciteten och ta bort restriktionerna om tidsgränser och köra hela dygnet. Människor i Upplands Väsby måste få sova. Det går inte att sätta in treglasfönster och tro att allt är löst. Det går inte med bullerplank heller i ett sådant här läge när bullret kommer uppifrån. Vi måste utgå från människors behov av en dräglig livsmiljö. Upplands Väsby fanns innan Arlanda kom till. Det är det som man måste utgå ifrån. Om det är tvärtom, att folk flyttar till Upplands Väsby och vet att det är mycket buller där får man kanske skylla sig själv. Upplands Väsby fanns först, och det finns löften till människorna där att de inte ska drabbas. Alternativen är inte tillräckligt väl utredda.
Herr talman! Upplands Väsby grundades på vikingatiden, så det har ett långt förflutet. Det står en massa runstenar där. Jag är inte specialist på detta. Jag förutsätter att det är specialisterna som kan flyg, hur man flyger och sådant. Jag hoppas att de är duktiga i flygledartornet; det är jag övertygad om. Det viktiga är att vi politiker fastställer mål och att de uppfylls. Det som har hänt i Upplands Väsby och det som riskerar att rasera systemet är att det har gjorts undantag. Det fanns tuffa mål, men Swedavia har inte lyckats. Vad är det som säger att samma sak inte händer nästa gång? Det kanske blir tuffare mål - hur tuffa vet vi inte - men en massa undantag när man inte kan nå målen. Det underminerar förtroendet. Det har inte med Bromma eller något annat att göra. Bromma flygplats är en styggelse. Den ligger mitt i en storstad och man undrar vad som händer om ett plan råkar störta. Det får inte hända. Det är viktigt att ansvarig minister ser till att man tar fram mål som kan hållas. Det har man inte gjort när det gäller Arlanda. Man har inte hållit målen. Man har varit tvungen att göra undantag. Det underminerar förtroendet för vårt samhälle, och det gör vardagen till en styggelse för Upplands Väsby-borna, Sigtunaborna, Sollentunaborna och säkert också Knivstaborna som måste lida under det här bullret som de var lovade att inte behöva lida under. Det som är min poäng är att det finns ett stort ansvar här. Vi har antagligen inte eldat på tillräckligt.

Herr talman! En gång låg Stockholms enda flygplats vid nuvarande Värtan; den hette Lindhagens flygplats. Bromma flygplats tillkom ungefär 1934 och Arlanda 1960. Jag tror att man måste inse att vi behöver två flygplatser för affärsflyg med kommersiell trafik i Stockholms län och att vi måste ha en internationell storflygplats i Sverige. Vi har en i Kastrup, men den ligger inte lika centralt i Sverige som Arlanda. Frågan är hur man minimerar utsläpp och buller. Det är det som miljöprövningen avser. Ett stort problem när det gäller utsläpp är de 21 000 parkeringsplatserna som numera är fulla på Arlanda varje dag. Lösningen på det är att se till att många fler använder spår så att Arlanda inte bara blir en flygplats utan en tågstation. Så sent som i år har vi sett vissa förbättringar. Nu har fler möjlighet att åka tåg. Jag vill att man också bygger ut Roslagsbanan. Jag hoppas att regeringen så småningom ser till att förbindelserna till Arlanda gör att vi kan reducera antalet parkeringsplatser. Det gäller också att se till att vi får sådana inflygningsvägar att buller och utsläpp minimeras. Jag tror inte att man ska utgå från att det går att minska trafiken. Man kan absolut inte minska trafiken på Arlanda genom att stänga Bromma.
Herr talman! Swedavia och kopplingen till Arlanda flygplats har en stor utmaning både när det gäller det som sker i luften och det som sker på marken oavsett om det gäller människor eller miljö. Mats Pertoft hoppas att de som sitter i trafikledartornen är duktiga. Jag kan säga till Mats Pertoft att de är erkänt duktiga internationellt, och nu i veckan fick de till och med ta över driften av flygledartorn i Abu Dhabi, och fler efterfrågar deras tjänster. Swedavia är också ansvariga för sin verksamhet och för att hålla sina åtaganden. Låt mig därför här i kammaren lite stolt få säga att Swedavias flygplats Arlanda och några till som de har här i Sverige är några av få inom hela EU som över huvud taget är miljöcertifierade. Det visar att Swedavia också har ett engagemang även om det fortfarande finns problem runt omkring, vilket inte är någonting som jag negligerar. Det är självklart att Arlanda har en utmaning inte bara när det gäller det som kan minskas vid flygtekniska konstruktioner eller när det gäller hur man optimerar sina flygningar. Man måste också i sitt närområde titta på hur fler människor kan välja att åka kollektivt - spårbundet, flygbussar eller med taxi. Man har också jobbat hårt för att få fler miljöfordon på plats. Man har både biogasmack och laddstolpar för el. Där är man också en föregångare. Det som Bodil Ceballos var inne på bekymrar mig lite grann. Om hon tänker att halveringen gäller kortdistansflygen och direkt tänker på inrikesflyg som borde kunna ersättas med tåg är tanken i och för sig inte fel. Men de flesta flygen under slottiderna på morgonen och på kvällen, när det är ett riktigt hårt läge i fråga om kapaciteten, är snarare flyg till och från övriga Europa. Alternativet där är inte tåg. Eftersom Sverige ligger där det ligger i norra Europa, och vi har ett stort näringsliv och besök och turism kommer människor in och flyger ut just under dessa timmar. Det är kapaciteten i högtrafik som riskerar att halveras. Det talar inte för att vi ska jobba mer med järnvägen. Min uppfattning är mycket tydlig. Om människor och företag ska använda sig mer av järnvägstransporter måste järnvägen återigen bli robust. Man måste kunna lita på den och att tågen går som de ska och att man kommer fram i tid. Därför ligger fokus på att se till att den järnväg som vi i dag har återfår den standard som den en gång byggdes för. Men vi behöver dessutom bygga mer. Då tror jag att järnvägen kommer att bli mer attraktiv. Järnvägens enda sätt att bli konkurrensmässigt bättre gäller punktligheten. Det är också det som vi har slagit fast i vår infrastrukturproposition. Herr talman! Vi ser att saker som vi har gjort under de senaste åren också ger resultat. Bara under förra året slog järnvägens trafik för första gången igenom när det gäller persontågsresande, med 100 miljoner kilometer med tåg. Aldrig tidigare har så många åkt tåg. Punktligheten blir också bättre. Men vi har fortfarande problem på vissa sträckor, och framför allt i våra storstadsområden. Vi måste fokusera på dessa områden eftersom det är så många människor som reser just där och pendlar mellan till exempel Uppsala och Stockholm i detta närområde, men också i hela Mälardalen och ned mot Göteborg och Malmö. Det måste göras en kraftsamling. Vi måste ha kraftförsörjning till och från tågen så att inte det blir en flaskhals, och vi måste se till att underhållet återigen blir sådant så att vi inte får de slitage som gör hela järnvägen sårbar. Jag tror därför att man måste jobba på flera håll. Stockholm behöver ha både bostäder och bra transporter.
Herr talman! Vi deltar gärna i arbetet med att utveckla alternativen när det gäller spårbunden trafik och med att se till att vi rustar så att banorna fungerar och är säkra så att människor kan resa. Även om ni talar om att trafiken kommer att öka menar jag att om man reducerar i fråga om det som är kortdistansflyg blir det en avlastning. Det kommer nämligen även kortdistansflyg i högtrafik. Jag utgår från att det inte kommer flyg bara från andra länder. De människor som kommer med flyg från andra länder behöver inte några parkeringsplatser. Det är snarare de som reser här hemma som behöver det, utom de som kanske har långtidsparkerat. Men det handlar om att förbättra kapaciteten på banor och se till att människor kan resa säkert med våra tåg. Det ska inte heller vara dyrare att åka tåg än att flyga. Då kan vi få en reducering av antalet flygresor. Jag tror att många människor skulle uppskatta om de kunde ta tåget i stället för att ta flyget, men det är i många fall alldeles för dyrt. Vi har också ett system som är mycket osäkert när det ena dagen är ett pris och en annan dag är ett annat pris. Det är mycket svårt att planera sitt resande med det system som vi har i dag. Arlanda är en riksflygplats. Självklart är det så. Men ändå hamnar Upplands Väsby och övriga kommuner runt Arlanda i en kamp som blir lite som en kamp mellan David och Goliat. Arlanda är en riksflygplats, men det är ändå kommunerna som får ta smällen i fråga om buller och annat som händer där. Jag tycker att regeringen har ett ansvar att se till att man hittar dessa alternativ för att underlätta för kommunerna runt Arlanda att helt enkelt få en bättre livsmiljö för sina medborgare. Det ska inte behöva bli en kamp mellan kommuner om vem som har mest buller.
Herr talman! När det gäller våra transporter, oavsett trafikslag, tycker jag att vi ska ha ett öppet sinne och tänka mycket mer gränslöst över kommungränser, länsgränser och landsgränser i fråga om möjligheterna att resa men också i fråga om de problem som transporterna medför. Om vi talar om Arlanda, som Gunnar Andrén var inne på tidigare, handlar det inte bara om Upplands Väsby. Det gäller lika mycket alla andra kommuner runt om. Därför är det bra att vi nu har Mark och miljödomstolen som prövar hela Arlandas verksamhet. Jag utgår också från att om och när ett tillstånd ges kommer det också att finnas villkor som ska gälla för tillståndet. Det är naturligtvis viktigt att följa detta. Mats Pertoft var också inne på hur människor ska känna förtroende. Jag tror också att det handlar mycket om att fortsätta att föra en dialog. Ju mer dialog som jag ser att Swedavia har när de bjuder in närboende, desto mer ökar också kunskapen och förståelsen. Över tid tror jag också att den tekniska utvecklingen kommer mycket längre så att vi snart ser resultat både när det gäller buller och utsläpp från flygplanen och på vilket sätt man opererar. Det är bra att Bodil Ceballos säger att Miljöpartiet gärna medverkar till att det ska fungera bättre att åka tåg. Det gjordes inte minst den 13 december när regeringens infrastrukturproposition faktiskt gick igenom. Det kan vara upprörande att priserna på tågresor kan vara olika och att man från den ena dagen till den andra inte vet vad det kostar. På senare tid har man för tågen försökt att ta efter flygets prissättning, där man jobbar med olika priser för att optimera och för att locka sina kunder. Det som jag skulle vilja se som något mycket bättre inom järnvägen, och som man har på flyget, är att det oavsett vem som är operatör ska vara lätt att få information om en biljett och också vara lätt att köpa en biljett.